Herr talman! Sara Karlsson har frågat socialförsäkringsministern om hen avser att lägga fram ett förslag i enlighet med utredningen och hur det i så fall motiveras. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. I juni 2011 lämnade Särlevandeutredningen sin utredning med analys och flera förslag vad gäller familjer där föräldrar inte längre lever ihop. Där konstaterades olika brister inom regelverken för föräldrar som har separerat och hur dessa regler bör ändras. Grundläggande utgångspunkter för utredningens förslag är att de offentliga systemen så långt som det är möjligt inte ska vara konfliktdrivande för särlevande föräldrar och inte heller särbehandla någon särskild boendeform. Ett av förslagen gäller just förändringar inom bostadsbidraget för barnhushåll och växelvisstödet inom underhållsstödet. Ett problem med bostadsbidraget är att reglerna utgår från att barn bor heltid hos den förälder som barnet är skrivet hos, och det kan bara vara skrivet på en adress. Det tas ingen hänsyn till om barnet bor växelvis hos föräldrarna eller om föräldern barnet är skrivet hos också får ett underhållsstöd som är kopplat till växelvis boende. Förslagen, utifrån utredningen och remissinstansernas åsikter, bereds inom regeringskansliet.

Herr talman! Tack för försöket till svar, Göran Hägglund! Jag ställde den här interpellationen med anledning av en artikel i DN den 9 oktober eftersom den gjorde mig orolig. Jag förstår så klart att det är svårt för Göran Hägglund att i dag ge något mer klargörande svar eftersom frågan är under beredning, men när propositionen väl landar på riksdagens bord står vi ju inför fullbordat faktum. Jag vill därför ta chansen att innan dess höra hur regeringen resonerar. Den utredning som diskuteras här tar som utgångspunkt den ökning som skett av barn som bor växelvis hos föräldrar som inte lever ihop. Att föräldraskapet på så sätt blivit mer jämställt är en mycket positiv utveckling, men det ändrar så klart förutsättningarna för en del av de ekonomiska stöd som samhället tillhandahåller. Därför är den här utredningen viktig. Många delar i utredningen är helt rimliga. Såväl barnbidrag som underhållsstöd behöver ändras för att följa utvecklingen i boendemönstren. Det gäller också bostadsbidraget. Men man måste vara försiktig med hur det utformas för att det inte ska få oönskade effekter. Det finns en väsentlig skillnad mellan det stöd som finns till för att täcka delar av de kostnader som uppkommer när man har ett barn i hushållet och det som finns till för att täcka en del av själva boendekostnaden. Skillnaden är att det inte går att krympa boendet de veckor barnet inte bor hos en. I utredningen förslås att ett särskilt växelvisbidrag inrättas inom bostadsbidraget till de föräldrar som har barn växelvis boende hos sig. I dag är, som Göran Hägglund sade, bara den förälder barnet är folkbokfört hos berättigad till bostadsbidrag, och växlingen av stöd sker inom underhållsstödet. Att slopa det och göra båda föräldrarna berättigade till bostadsbidrag vore jättebra; det vill jag understryka. Problemet är att det som föreslås är ett växelvisbidrag på en lägre nivå. Det skulle slå hårt mot ekonomiskt utsatta föräldrar. Det är framför allt kvinnor, som redan i dag missgynnas av regeringens politik. I förlängningen drabbar det så klart barnen. Varför skulle man vilja göra det sämre för redan ekonomiskt utsatta? Svaret är så klart att det inte får kosta. Om båda boendeföräldrarna ska ha rätt till bostadsbidrag, vilket är rimligt, men det inte får kosta, då blir förslaget så här. Problemet här är alltså att regeringen bygger sin politik på föreställningen att vi inte längre har råd med varandra. Omsorg, moral och värdighet får stå tillbaka när välfärden slimmas och monteras ned. Det är inte bara jag som ger uttryck för den här oron. Den har uttryckts av flera av de organisationer som har skrivit remissvar till den här utredningen. Därför vore det betydelsefullt om Göran Hägglund kunde svara något på hur regeringen resonerar när frågan ändå bereds på departementet.
Herr talman! Tack för synpunkterna, Sara Karlsson - och för interpellationen! Det här är otroligt viktiga frågor. Jag tror att det är viktigt att påminna om att vår syn självklart inte är att vi inte längre har råd med varandra. Tvärtom bygger vi ut, förstärker och förbättrar för framför allt utsatta barnfamiljer. I den proposition som har landat på riksdagens bord, alltså budgetpropositionen för 2014, finns det på just det här området alla möjligheter för riksdagen att bidra till att höja det särskilda stödet för hemmavarande barn med ytterligare 200 kronor per månad för ett barn, 250 kronor för två barn och 300 kronor för tre eller fler barn. Vi har under de senaste åren gjort stora förstärkningar. Sammantaget har anslaget ökat med 48 procent på tre år. Det är 1,7 miljarder kronor. Vi förstärker. Vi förbättrar. Utgångspunkten i det arbete som sker nu är detsamma, att säkerställa att barnfamiljer som lever under små ekonomiska förhållanden får en bättre situation - inte en sämre. Den utredning som kom att kallas Särlevandeutredningen har landat på ett antal slutsatser. Man vill åstadkomma ett regelverk som är bättre anpassat till de förändrade familjemönster som vi ser och de olika boendeformer som finns. Man vill öka möjligheterna till fördelning av olika familjepolitiska stöd utifrån respektive förälders antagna försörjningsbörda för barnen. Man vill tydliggöra föräldrarnas primära och gemensamma försörjningsansvar för barnen. Man vill öka föräldrarnas valfrihet i frågor som rör barnens boende och försörjning och öka utbudet av informations och stödinsatser för att föräldrarna ska kunna göra välinformerade val. Det utredningen ägnade ganska mycket omsorg åt var att försöka sätta fingret på det som är betydande problem och föreslå åtgärder. Vi vet att föräldrar som väljer att gå skilda vägar ibland tyvärr hamnar i en situation där man tvistar om ekonomin. Särlevandeutredningen är ganska dramatisk i sina formuleringar, när man säger att barnet ibland kommer att användas som ett slagträ i konflikten mellan vuxna människor. Det är något som jag utgår från att vi gemensamt vill försöka undvika. Då gäller det att hitta så smidiga lösningar som möjligt som vi vet underlättar. Kommer föräldrarna på samtalsfot med varandra och gemensamt kan hitta goda lösningar blir konflikten mindre mellan föräldrarna och det är i första hand mycket viktigt för barnen. När en proposition så småningom kommer att landa på riksdagens bord är det naturligtvis inte ett fullbordat faktum. Parlamentet har att pröva alla regeringens förslag. Jag hoppas förstås att det förslag som vi kommer att lägga ska få ett brett stöd i riksdagen. Det kommer vi självklart att anstränga oss för. Sara Karlsson säger att det är viktigt att vara försiktig vid utformningen. Jag kan verkligen garantera att vi inte kommer att göra något förhastat eller något som vi föreställer oss kommer att försämra för de barn och föräldrar som befinner sig i en utsatt ekonomisk situation. De familjer och föräldrar som vi nu diskuterar är per definition de som har det sämre ekonomiskt ställt.

Herr talman! Göran Hägglund var i sitt svar inne på att ett av de uttalade syftena med utredningen var att se till att systemen för ekonomiskt stöd inte driver fram konflikter mellan föräldrarna. Det är såklart bra, vällovligt och viktigt. Hur stödet ges kan ju styra människors beteende. Därför är det viktigt att det är genomtänkt. Frågan är då om förslaget om växelvisbidrag är så genomtänkt. Som det fungerar i dag, att bara en förälder är berättigad till bostadsbidrag, är konfliktdrivande. Då kan det bli så som Göran Hägglund sade, att barnet blir något slags slagträ i en ekonomisk tvist. Men samma sak riskerar man om man sänker stöden, så att en av föräldrarna utifrån dagens läge förlorar ekonomiskt på detta. Det kan ju också driva fram konflikter, om den ena föräldern inte vill att barnet ska bo växelvis. Det enda sättet att lösa den konflikten är att se till att båda är berättigade till bostadsbidrag utan att sänka bostadsbidraget. Det här är personer som lever med små marginaler. De pengar som de enligt förslaget riskerar att förlora skulle leda till problem för de föräldrarna och de barnen. Systemet för ekonomiskt stöd har också andra styrande effekter. Något som har varit avgörande för utvecklingen av svensk jämställdhet är att kvinnor har gjorts ekonomiskt oberoende av män. Under lång tid hade vi en politik i Sverige för att få ut kvinnor på arbetsmarknaden. Man slutade beskattade familjer gemensamt. Man byggde upp välfärdssystem för att samhället gemensamt skulle kunna ta hand om barn och äldre föräldrar och för att kvinnor skulle kunna komma ut på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Man byggde också upp ett socialförsäkringssystem som ger individer en ekonomisk trygghet. De systemen har försämrats kraftigt under de senaste åren med borgerligt styre. Regeringen har fört en politik som systematiskt har missgynnat låginkomsttagare och systematiskt försämrat för arbetslösa och sjuka. Många av de personer som lever i ekonomisk utsatthet är kvinnor. Detta skulle göra det ännu värre. Då riskerar man att få en styrande effekt som hindrar just kvinnor att bli ekonomiskt oberoende och som låser fast kvinnor i dåliga relationer och äktenskap. Det skulle vara ett stort bakslag för den svenska jämställdhetspolitiken. Den bild som Göran Hägglund målar upp av att man på något sätt skulle ha gett familjer som är ekonomiskt utsatta så mycket bättre villkor menar jag är en förljugen bild. På det stora hela har människor som hade det dåligt ställt innan fått det ännu sämre, och många av dem är ensamstående kvinnor, lågavlönade kvinnor, deltidsarbetslösa kvinnor eller sjukskrivna kvinnor. För dem skulle det här förslaget göra det betydligt sämre. Det är alltså en förljugen bild, menar jag. Det är tydligt i utredningen att ansatsen är att göra det bättre för barnen, att förändra systemen ur ett barnperspektiv. Därför vore det mycket oklokt och sorgligt om resultatet blev att man lägger fram ett ogenomtänkt förslag som kan leda till något som är precis tvärtom, alltså något som är sämre för barnen.
Herr talman! Först och främst: Vad vi nu diskuterar är ett utredningsförslag. Regeringen överväger det förslaget utifrån utredningens egna tankar och förslag och mot bakgrund av de synpunkter som kommer från remissinstanserna. Regeringen ska väga ihop detta till en klok och genomtänkt proposition. Utgångspunkten är att båda föräldrarna ska ha möjlighet att umgås med sina barn. Man kan hamna i en mycket olycklig situation - som finns för vissa i dag - att ekonomin inte räcker till för att kunna umgås med barnen, framför allt när föräldrarna bor med långa avstånd mellan sig. Vi vet att det är bra för mamman och för pappan men framför allt för barnen med kontakt mellan föräldrar och barn, även om de inte råkar bo tillsammans. Regeringen har vidtagit en lång rad åtgärder som förstärker och förbättrar för personer som har låga inkomster. Det är något som är prioriterat för regeringen och som är av allra största betydelse för ett samhälle som håller ihop, ett samhälle där skillnaderna inte blir för stora. Det är också mot bakgrund av det som man ska se vårt arbete med att utveckla politiken på det här området, att säkerställa situationen för barn som ibland råkar i ekonomisk knipa därför att deras föräldrar har det ekonomiskt svårt och har gjort valet att leva åtskilda. Vi vet ju att om man som vuxen lever ensam har man sämre ekonomi, allt annat lika, i jämförelse med om man kan dela kostnader med andra. Då gäller det att utforma systemet på ett förnuftigt sätt, så att det blir möjligt för föräldrar att umgås med sina barn och, kanske viktigare, för barn att umgås med båda sina föräldrar. Men det gäller också att säkerställa att det finns likvärdiga förutsättningar för föräldrar ekonomiskt att uppfylla sitt ansvar och sin i regel uttalade vilja att vara förälder. Vi kommer att fortsätta arbetet med att utforma förslaget. Som jag sade kommer vi självklart att vara mycket noggranna, så att utformningen blir sådan att den förbättrar. Det är själva utgångspunkten - det är få gånger man har som idé att försämra något, utan tvärtom vill man utveckla och förbättra utifrån de brister som Särlevandeutredningen har identifierat. Förslagen ska vara sådana att det blir bättre.
Herr talman! Om knappt ett år är det val i Sverige. Förhoppningsvis kan vi få en ny regering efter det valet, men till dess får vi dras med den sittande regeringen. Denna regering har en inriktning på politiken som har slagit hårt mot personer i ekonomisk utsatthet. Det kanske inte alltid har varit syftet, men likväl är det detta som har blivit konsekvensen. Jag ser en stor risk för att även detta förslag kommer att leda till samma sak, eftersom det inte får kosta. När man läser utredningen blir det tydligt hur pengar flyttas om inom systemet för att det inte får kosta. Samtidigt har vi i riksdagen att behandla regeringens budgetproposition, där man vill sänka skatterna kraftigt. Det är en tydlig prioritering, och den tar inte sin utgångspunkt i barnperspektivet eller barnens behov. Det vore väldigt sorgligt om regeringen lade fram detta förslag. Därför har jag ställt min interpellation. Jag får tacka för svaret, även om det inte var särskilt klargörande. Trots allt får jag avsluta med en vädjan till Göran Hägglund och den övriga regeringen att inte försämra villkoren ytterligare för ensamstående föräldrar och deras barn.
Herr talman! Det skulle vara synd om Sara Karlsson sov dåligt på grund av förslag som ännu inte har lagts fram. Jag kan försäkra att vi har de bästa ambitioner och att vi till vårt förfogande har människor som drivs av samma vilja som jag själv drivs av, nämligen viljan att åstadkomma en bättre lösning för de barn vars föräldrar har gått skilda vägar. När Sara Karlsson säger att det är tydligt att det inte får kosta kan jag bara påminna om att det här har varit en regel inom utredningsväsendet under väldigt lång tid, oavsett regeringsfärg. I händelse av att utredningar föreslår nya reformer som kostar pengar ska också en möjlig finansiering redovisas. Så har det varit i många år, och det gäller också denna utredning. Det är ingenting unikt. Men det är upp till regeringen att pröva det här i ett större sammanhang och lägga fram förslag som leder till den lösning som vi vill ha. Jag är tacksam för att vi kunnat ha detta meningsutbyte. Jag har haft möjlighet att berätta om en del av de åtgärder vi vidtagit för att förbättra för ekonomiskt utsatta familjer, till exempel i form av flera gånger genomförda förstärkningar av bostadsbidrag, förstärkning av flerbarnstillägg och annat. Vår ambition är att fortsätta arbetet för att göra livet lättare att leva för de familjer som lever under små ekonomiska omständigheter.